Herr ålderspresident! För ett välfärdssamhälle som det svenska är det en helt central uppgift att ta in skatt för att finansiera viktiga funktioner, såsom skola, vård och omsorg. För att det ska ske effektivt är det viktigt att vi strävar efter ett skattesystem som är enkelt, enhetligt och förutsägbart och att hanteringen fungerar smidigt för att minimera fel och bygga förtroende hos medborgarna. Samtidigt är det viktigt att förebygga medvetet fusk och undandragande av skatt. Om detta handlar en stor del av det betänkande som vi ska debattera nu, SkU20 om skatteförfarande och folkbokföring. Det bygger på motioner från den allmänna motionstiden och innehåller många olika delar. Jag tänkte särskilt uppehålla mig vid tre av dem. Herr ålderspresident! Sedan några år pågår ett stort projekt inom OECD under namnet Beps, Base Erosion and Profit Shifting. Det syftar till att öka transparensen och motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Det sätt som vissa aktörer utnyttjar olikheter i skattesystem och regler mellan olika länder för att betala så lite som möjligt i skatt eller helt undkomma att betala skatt måste motverkas med kraft. Det är ingen ny fråga, men den fick ny aktualitet efter finanskrisen, och det är ett ambitiöst och intensivt arbete som sker. Sverige deltar aktivt i detta arbete inom OECD, FN och EU, och det finns en bred uppslutning i riksdagen kring vikten av detta arbete. Även om frågan tycks vara enkel - att alla ska göra rätt för sig - är lösningen väldigt komplex. Det finns inget alexanderhugg som löser problemet. Men en väldigt grundläggande sak är det informationsutbyte mellan stater som är en förutsättning för att kunna klarlägga aktörers skattskyldighet. Där har arbetet kommit en bra bit på väg. Ett multilateralt avtal om automatiskt informationsutbyte har tagits fram och undertecknats av en rad länder, däribland Sverige, och EU håller på att arbeta in det i sitt regelverk. Andra delar av arbetet rör bland annat land-för-land-rapportering, överenskommelser om ränteavdrag, hybridinstrument och så kallade CFC-regler. Det är viktigt att poängtera att frågan rör inte bara OECD:s medlemmar. För utvecklingsländer, som utsätts för omfattande skatteflykt, är det oerhört viktigt att kunna upprätta och värna skattebaser. Det perspektivet ska Sverige vara med och framhålla. Det handlar om ett arbete för internationell solidaritet, där vi värnar hela världens utveckling. Herr ålderspresident! Skattereglernas utformning har stor betydelse för möjligheterna att skapa och upprätthålla ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi har många seriösa företagare som varje dag gör viktiga samhällsinsatser, både i den näringsverksamhet de bedriver och genom de skatteintäkter de bidrar med. Men vi måste också orka se att det finns oseriösa företagare, och alltför slappt utformade eller dåligt uppföljda regler ger en möjlighet för dessa att snedvrida konkurrensen genom fusk och utnyttjande av svart arbetskraft. Ett exempel på en regelförändring vi vill se är månadsrapportering av anställdas löner och skatt. Det är uppgifter som redan i dag registreras och redovisas av företagen, men bara en gång per år. En månadsvis rapportering skulle göra uppföljningen enklare och bidra till en bättre konkurrenssituation i de branscher där en snedvridning finns. För byggbranschen är detta ett förslag som arbetsmarknadens parter - Sveriges Byggindustrier och Byggnads - har drivit tillsammans. Riksdagen gjorde 2013 ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Vi förväntar oss att regeringen återkommer med förslag och ser därför ingen anledning att ta ytterligare initiativ i dag. Men jag vill ändå passa på att poängtera att det är en viktig fråga för ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Herr ålderspresident! Vi behöver fler entreprenörer, människor som drivs av en idé och vågar pröva att förverkliga den i ett företag. Det är något som bör uppmuntras och har uppmuntrats, vilket också har gett resultat. Egenföretagandet har ökat kraftigt det senaste decenniet, och det är positivt. Men det finns också en annan berättelse bakom siffrorna, om dem som ibland kallas de ofrivilliga F-skattarna. De är företagare - men inte entreprenörer i den bemärkelse vi gärna vill uppfatta det. Det är personer som vill ha en anställning, som kanske tidigare har varit anställda där de utför sitt arbete och som utför samma arbetsuppgifter som en anställd men som har hänvisats till ett kontrakt som F-skattare. De är journalister, byggjobbare, piloter och yrkeschaufförer. Det finns i många olika branscher. Det är ett sätt för arbetsgivare att komma undan kollektivavtal och ansvaret som kommer med att ha personer anställda. Det är givetvis svårt att säga hur vanligt det är, men många har pekat på de växande problemen, inte minst en rad fackförbund. Det handlar om både privata och offentliga arbetsgivare. Det är en del av ett större systemskifte på svensk arbetsmarknad som riskerar att urholka arbetsrätten och som ökar otryggheten och försvårar tillgången till och ställer människor delvis utanför många av våra gemensamma försäkringar. Den utvecklingen måste stävjas. Herr ålderspresident! Jag vill också säga något om den andra delen av betänkandet, om folkbokföring. En av de motioner som utskottet yrkar avslag på är den mycket viktiga frågan om skydd för våldsutsatta personer, oftast kvinnor. I detta sammanhang gäller det skydd av personuppgifter, till exempel regler för kvarskrivning vid flytt och användning av fingerade personuppgifter. Vi är i sak överens. Vi nådde enighet i utskottet under förra mandatperioden i ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen om att en översyn skulle initieras. Det var en socialdemokratisk motion som låg till grund för det ställningstagandet. Den utredning som tillsattes ska presentera sitt förslag senare under våren, och vi ser fram emot att regeringen därefter återkommer med förslag till riksdagen och att utskottet kan jobba vidare med frågan i bred enighet. Herr ålderspresident! Avslutningsvis vill jag kortfattat säga något om det tillkännagivande som finns i betänkandet gällande det personliga företrädaransvaret. Som framgår av betänkandet gjordes en omfattande översyn inför att en lag trädde i kraft 2004. Sedan dess har reglerna flyttats, i stort sett oförändrade, till en ny lag. Och för bara en tid sedan lades nya regler till som gäller för jämkning av skattekravet och anstånd med betalning. Utskottet har tidigare varit överens om att avvisa förslag till ytterligare ändringar av regelverket. Regeringen har också meddelat utskottet att de har haft för avsikt att ge Skatteverket i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya regler som lades till. I dagsläget menar vi att det tillgodoser de behov som de borgerliga partierna pekar på. Återigen handlar det om en sund konkurrens. Inte kan väl de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna anse att det är rimligt att skapa regelverk som öppnar upp för missbruk från företag som inte vill göra rätt för sig? Herr ålderspresident! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Herr ålderspresident! Motionsbetänkandet om skatteförfarande och folkbokföring rymmer många och varierade frågor. Det är samtidigt frågor som är nära människor, både som privatpersoner och som företagare. Exempel på mer eller mindre kloka förslag och idéer från riksdagsledamöter rör deklarationer, vilka uppgifter som ska finnas på lönebesked, möjligheten att göra extra skatteinbetalningar respektive synliggöra punktskatter, hur F-skattsedlar ska regleras, var man ska folkbokföra sig och mycket mer. Det är därför ett rätt roligt och allmänbildande betänkande. Dessutom ryms här även olika politiska åtgärder för att stoppa skatteflykt, skattefusk och svartarbete, både nationellt och internationellt. Alliansregeringen var aktiv och mycket framgångsrik på detta område och genomförde ett flertal reformer som gett resultat i form av minskat skattefusk, vilket lett till ökad legitimitet för skattesystemet och höjda skatteintäkter. Det var ingen tillfällighet utan en uttalad strategi. Vi ska inte glömma att det var under alliansregeringen som skattefelet, alltså skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd om alla redovisade alla verksamheter och transaktioner korrekt och den skatt som fastställs efter Skatteverkets kontroller, minskade dramatiskt. Det hänger ihop med politiska beslut men även med Skatteverkets arbete för att det ska vara lätt att göra rätt. ROT och RUT har medfört att det inte längre är accepterat i samhället att själv arbeta svart eller att anlita svart arbetskraft. Det är en vinst för den som köper tjänsten, den som jobbar och den offentliga sektorn, som får skatteintäkter. Andra politiska beslut rör införandet av personalliggare och kassaregister i vissa branscher och sänkt matmoms på restaurang. Därutöver har det mellan 2006 och 2014 tecknats informationsutbytesavtal med 44 internationella finansiella centrum, däribland kända skatteparadis, vilket tillsammans med möjligheten till självrättelse har inbringat mer än 5 miljarder i ökade skatteintäkter. Under Alliansens tid försvårades även möjligheterna för så kallade räntesnurror. Internationellt arbetar Sverige tillsammans med OECD och EU i olika projekt för att minska möjligheterna för företag att inte betala rätt skatt i Sverige. Det internationella samarbetet fortsätter. Men i övriga delar finns det tyvärr risk med flera av de förslag S-MP-regeringen lägger fram. Inte minst är de tre vänsterpartiernas syn på företag och företagande påtagligt mer negativ än allianspartiernas. Det är beklagligt eftersom det är företagare som startar företag och det är i företagen det skapas jobb. Fler jobb och fler som jobbar mer bidrar till att den gemensamma kakan växer. Det är i sin tur nödvändigt för att vi ska ha en bra skola för våra barn, en trygg äldreomsorg för våra äldre och sjukvård när vi behöver den. Det är därför angeläget att våra skatteregler inte motverkar företagande liksom att trösklarna för att starta företag inte är för höga. På arbetstagarsidan har jobbskatteavdragen inneburit att när man får behålla en större del av lönen jobbar man mer. Att äldre och unga har haft lägre kostnader vid anställning har också underlättat. Som ni hör hänger det som alliansregeringen gjort ihop, och tillsammans har förslagen visat goda resultat. De förändringar som annonserats i regeringens vårproposition bådar däremot inte gott. S och MP driver en jobbfientlig politik som kommer att slå mot de flesta. På kort sikt kan man vara upprörd över brutna vallöften och på att man från regeringens håll smyger in olika förändringar - för övrigt en mycket omodern taktik. På lite längre sikt kommer det att märkas i hushållens plånböcker. Och på ännu längre sikt slår det mot välfärden. När det gäller detta betänkande gläder det mig därför att riksdagen i eftermiddag kommer att besluta om ett tillkännagivande till regeringen, gällande översyn av reglerna för företrädaransvar, att utreda om tillämpningen av nuvarande regler blivit för hård. I dag händer det att privatpersoner som är företrädare för en juridisk person under vissa omständigheter kan bli betalningsansvariga för skatter och avgifter. Det är ett oproportionerligt risktagande som kan få orimliga konsekvenser och innebära att livskraftiga företag avvecklas. Att detta utreds är ett första men viktigt steg för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten i skattesystemet, vilket därför bidrar till ett bättre företagsklimat. Herr ålderspresident! De två reservationer jag yrkar bifall till, 2 och 5, rör motiveringar. Det kan tyckas besynnerligt, men det känns angeläget att tydligt visa att vi inte accepterar de företagsovänliga formuleringar som regeringspartierna och Vänsterpartiet är överens om. Jag erkänner att jag varken förstår syftet med eller anledningen till dem. Vänsterpartiet vill till och med gå ett steg längre och försämra reglerna för F-skatt. Alliansen tillsatte 2008 en utredning, Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m. Utredningens betänkande, F-skatt åt flera , ledde till sänkta trösklar att starta företag. Inte minst kvinnor inom offentlig sektor som ville starta eget har haft nytta av detta. Regeringen talar gärna om satsningar på företag i Sverige, men deras politik går inte på samma linje. Sverige behöver fler företagare och företag, inte färre.

Herr ålderspresident! Vi debatterar skatteutskottets betänkande 20 om skatteförfarande och folkbokföring. Det handlar om att skattereglerna och skattesystemet ska underlätta för människor och företag att göra rätt för sig, så att skattebrott, skatteflykt och skattesmitning undanröjs. I den offentliga debatten diskuterar vi ofta nivåer på olika skatter, men utformningen av skatter och tillvägagångssättet när det gäller dem är också mycket relevant. Ibland handlar det om avvägningar som inte är alldeles enkla. Kassaregisterlagen har inneburit att konkurrens mellan företag sker på mer lika villkor. Samtidigt kan det ibland vara besvärligt för en mindre företagare exempelvis inom torg och marknadshandeln. Därför är det viktigt att vi fortlöpande ser över effekterna av olika åtgärder som vi vidtar för att uppnå en balans mellan administration och viljan att göra rätt för sig. Frågan om företrädaransvaret är en annan fråga där det gäller att hitta en balans mellan det personliga ansvaret för en näringsidkare och reglerna, så att reglerna inte leder till att oseriösa aktörer gynnas. Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv har uppvaktat skatteutskottet för att få till en förändring av företrädaransvaret, som man menar har blivit alltför strikt i sin tillämpning. Regeringen ville låta Skatteverket göra en översyn av tillämpningen, men nu finns det alltså ett förslag från utskottsmajoriteten att göra ett tillkännagivande om att regeringen ska göra en sådan i stället för Skatteverket. Ett annat område som berörs i betänkandet gäller det nordiska skatteavtalet och villkoren mellan de nordiska länderna. Ett enigt utskott skriver i betänkandet att det är angeläget att lösa förekommande gränshinder som försvårar handel, pendling och flytt mellan de nordiska länderna. I ett tidigare tillkännagivande från den förra mandatperioden finns ett uppdrag till regeringen att se över skatteavtalet med Danmark. Det kommer vi att debattera vid ett senare tillfälle i den här kammaren. Det är viktigt att fortlöpande se över och effektivisera och att minska regelkrånglet för pendlare mellan de olika länderna.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

Herr ålderspresident! Fler och växande företag är basen för det svenska samhället. Det är genom att vi får fler människor i arbete och genom att vi får fler och växande företag som Sverige kan växa starkt. Det är också en förutsättning för att människor ska ha egen frihet och för att vi ska ha möjlighet att finansiera vår gemensamma välfärd. Herr ålderspresident! I detta sammanhang spelar betänkandet en viktig roll. Det handlar om att bygga ett samhälle där människor har förtroende för de skatteinbetalningar de gör och för det som samhället levererar tillbaka i andra ändan. Även om Sverige är ett fantastiskt land behöver vi jobba med att ständigt förbättra vår verksamhet och se till att reglerna är anpassade efter människors behov och att människor känner att de litar på och har förtroende för reglerna och därmed är beredda att bidra till vårt gemensamma samhälle. Herr ålderspresident! Det är viktigt att man som företagare verkar under tydliga och förutsägbara regler. Så är det inte alltid i dag. Såsom uppmärksammas i betänkandet och i utskottsmajoritetens ställningstagande innebär dagens regelverk när det gäller det så kallade företrädaransvaret att företagare och företrädare för företag lever i ovisshet. Reglerna innebär att en vd, en styrelseledamot eller en annan företrädare för ett bolag kan bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Tillämpningen i rättsväsendet är så pass strikt att enskilda individer hamnar i kläm. Detta bryter mot principen att man som styrelseledamot eller företagsledare inte ska behöva oroa sig för att bli personligt ansvarig om man har agerat klandervärt men enligt vad man trodde var rätt. Herr ålderspresident! På senare år har det framkommit ett antal rättsfall där enskilda har hamnat i kläm och där reglerna har visat sig tillämpas på ett sätt som inte var meningen från början. En revisor utan personliga intressen i ett företag gick i personlig konkurs därför att det företag som han eller hon företrädde gick i konkurs. En familj fick sina privata tillgångar utmätta då regelverket infördes. Det berodde på felaktigheter hos en underleverantör, inte hos det aktuella företaget. När familjen och företaget friades i efterhand var det för sent, för då hade de redan fått betala in stora summor till staten. Detta visar att vi behöver ha ett regelverk som säkerställer att man inte kan agera hur som helst men att tillämpningen och reglerna behöver ses över för att skapa förutsägbarhet och undvika situationer där människor lägger ned företag i förtid för att de är rädda att reglerna ska träda in. Herr ålderspresident! Detta är exempel på att regler hela tiden behöver ses över och förbättras så att människor känner tilltro till systemet och kan lita på att reglerna lever upp till de förväntningar de har som företagare. Det kan tilläggas i sammanhanget att våra grannländer Finland, Danmark och Norge inte har regler liknande våra. Därför tycker jag att utskottets initiativ i den här frågan, att tillsätta en oberoende utredning - inte en utredning där Skatteverket utreder sig självt - och att tillkännage detta för regeringen är ett steg i helt rätt riktning. Herr ålderspresident! I betänkandet diskuterar vi många frågor som hanterar enskilda människors möten med myndigheter, oavsett om man är skattebetalare eller agerar i egenskap av företagare. Det finns många gränshinder och hinder i vårt samhälle som vi behöver ta bort. Ett exempel är de hinder som finns för människor som reser mellan olika länder inom det nordiska samarbetet. Det mest påtagliga och tydliga exemplet är de 20 000 personer som varje dag reser från Skåne över till Köpenhamn och Själland och som verkar under regelverk som inte är tydliga för den enskilde. Det gäller pension och regler i socialförsäkringssystemet. Där behöver vi ständigt förbättra reglerna så att människor inte hamnar i kläm och så att det blir tydligt för dem vad som gäller. Med det, herr ålderspresident, yrkar jag bifall till Alliansens två motivreservationer i betänkandet och till utskottets förslag i övrigt när det gäller företrädaransvaret.

Herr ålderspresident! Jag vill inleda med att yrka bifall till allianspartiernas motivreservationer 2 och 5. Vi debatterar i dag de motioner från den allmänna motionstiden i höstas som rör skatteförfarande och folkbokföring, helt enkelt statens tillvägagångssätt för att ta ut skatter och avgifter. I detta avsnitt ingår bland annat frågor som rör deklarationer, månadsuppgifter, kassaregister, skattefusk och svartarbete, skatteflykt och rättssäkerhet vid uttag av skatt. Hur vi hanterar dessa frågor är grunden för vilket förtroende medborgarna har för skattesystemet och hur lätt det är för enskilda och företag att göra rätt för sig. I förlängningen påverkar detta hur väl vi kan finansiera den offentliga verksamhet - skola, välfärd och annan service - som vi gemensamt kommit fram till att vi vill ha. Jag vill göra några nedslag i betänkandet SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring , till att börja med i punkt 7 som rör personligt betalningsansvar. Där föreslår utskottet, baserat på en motion från allianspartierna, att riksdagen ska tillkännage för regeringen att snarast tillsätta en utredning om det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Detta företrädaransvar innebär att ett bolags företrädare riskerar att bli personligt betalningsansvariga för företagets skatteskulder. Skatter och avgifter ska naturligtvis betalas i tid. Som bestämmelserna är utformade i dag finns dock en risk för att alltför hårda krav drabbar företagaren - kanske vid en oförutsedd händelse som medför ekonomiska svårigheter - och att livskraftiga företag avvecklas enbart för att företrädaren vill undgå att bli personligt betalningsansvarig. Skattesystemet ska gynna ett gott företagsklimat, och från Kristdemokraternas sida är vi därför glada att det i utskottet finns stöd för att se över reglerna om företrädaransvar. Vi behöver utreda om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hård och om bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för företagande och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan. Herr ålderspresident! Jag vill även göra ett nedslag i det avsnitt som rör skatte och avgiftskontroll. Här är vi kristdemokrater överens med majoriteten i utskottet om att motionerna på området bör avslås, men vi ställer oss inte bakom riktigt hela den av majoriteten föreslagna motiveringen till detta. Från KD:s och Alliansens sida hade vi gärna sett mer nyanserade skrivningar om att skattereglerna ska uppmuntra långsiktigt företagande och att skatter och avgifter därför måste ligga på en rimlig nivå. Samtidigt ska naturligtvis de företag som verkar i Sverige göra rätt för sig, och det finns därför skäl att se över det internationella regelverket för redovisning och fördelning av vinstredovisning. Detta klargör vi i reservation 2. Alliansregeringen har de senaste åren genomfört ett antal reformer som bland annat har bidragit till att minska acceptansen för svartarbete i samhället, försvårat för upplägg med så kallade räntesnurror och minskat möjligheten att föra över pengar till skatteparadis. Ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för OECD, Beps, pågår just nu för att se till att rätt skatt betalas i rätt land och att både dubbelbeskattning och dubbel-ickebeskattning undviks. Det är självklart angeläget att nära följa det arbetet och de konsekvenser som det kan få för Sverige framöver. Också vad gäller punkt 5 i betänkandet, om F-skatt och näringsverksamhet, är vi från KD:s och Alliansens sida överens med majoriteten i utskottet om att de motioner som rör avsnittet bör avslås. Dock hade vi velat se en motivering som var tydligare med att man behöver en F-skattsedel för att bedriva seriös näringsverksamhet men att det samtidigt är angeläget att trösklarna för att få en F-skattsedel inte är för höga, att det inte i onödan sätts upp byråkratiska hinder för att starta företag. Det finns i dag tydliga riktlinjer för under vilka förutsättningar en F-skattsedel ska godkännas. Att ställa ännu högre krav hindrar företagande, jobb och tillväxt, och det är skadligt för Sverige.

Herr ålderspresident! Vänsterpartiet anser att regeringen bör anta en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Planen bör sträcka sig över en längre tid, ha tydliga delmål och omfatta olika myndigheter med uppdrag att samverka för att få ett bra system med bra regler som gynnar alla, och den ska även omfatta arbetsmarknadens parter. Det är dags att ta tag ordentligt i arbetsmiljöfrågan. Jag vet inte vem som hade trott att det skulle gå så här långt när det gäller att sänka villkoren på arbetsmarknaden. EU:s inverkan har gjort sitt. Det är dags att styra om detta; det kan inte få fortsätta. Avregleringarnas pris har varit alldeles för högt. Bra regleringar som är väl avvägda är bra för alla - regleringar som gynnar en god arbetsmiljö men som också gör att vi har ett företagande som fungerar och att man som företagare vet vad som ska hända framöver inom regelverken. Vårt förslag när det gäller F-skatt är att fler uppdragsgivare ska vara ett krav för att kunna godkännas för att få F-skattsedel. Det är ett sätt att komma åt den sociala dumpning som har skett inom exempelvis lastbilsbranschen, där det har gått så långt att man har slavarbetsförhållanden. Det är rena maffiabranschen i dag. Och det som används just där är F-skattsedlar för att undvika kollektivavtal och bra villkor. Det är inte alls orimligt att vi styr upp detta, för vi vill inte att de ska konkurrera ut de svenska lastbilsåkarna med de här villkoren. Och vi vill inte att arbetare ska behöva ha en sådan situation. Ingen ska behöva ha en sådan situation. Girigheten som styr stora vinstintressen tar lätt över, särskilt när demokratiska styrmedel får stryka på foten. Det visar sig framför allt där de demokratiska församlingarna är svaga och de ekonomiska klyftorna är stora. Kapitalflykten slår sönder förutsättningarna för utveckling i länderna i syd. Det drabbar länderna hårt. Det undergräver möjligheten för dem att bygga upp en bra barnavård, en bra välfärd, en bra skola, som är en förutsättning för dem att bygga vidare på sitt samhälle, och ett skydd mot klimatförändringar, som de drabbas av på grund av våra historiska utsläpp. Enligt Internationella valutafonden, IMF, överfördes genom kapitalflykten från utvecklingsvärlden till den industrialiserade världen ca 6 000 miljarder dollar åren 2001-2010. Under samma period uppgick det internationella biståndet till samma länder till 677 miljarder dollar. Det innebär att för varje krona i bistånd gick 10 kronor tillbaka till väst genom olagliga och oredovisade kapitalflöden. Vänsterpartiet kämpar för en rättvis värld där makt och resurser är rättvist fördelade utan fattigdom och ojämställdhet. Det går inte att bygga en sådan värld utan att de inkomster och vinster som görs i syd också beskattas där. En svensk utvecklingspolitik av hög kvalitet som ger resultat kan därför inte ignorera frågan om kapitalflykt. Vänsterpartiet vill därför att Sverige tar tag i den här frågan ännu mer än vad som föreslås i betänkandet. Vi behöver en noggrann handlingsplan för hur exakt vi ska gå till väga och samarbeta med andra aktörer för att komma längre i den här frågan. Därför vill jag yrka bifall till vår reservation 1. Vi har länge haft ett utbyte med länderna i syd där vi har vunnit på affären mångfalt. Det har gjort att vi har kunnat bygga upp en stark välfärd. Det är inte rimligt att vi ska bygga upp vår välfärd på deras bekostnad. Det är dags att de också får chansen att bygga upp sin välfärd. Regeringen bör därför återkomma med en sådan handlingsplan, anser vi.

Herr ålderspresident! När jag hör Emma Wallrup måste jag som moderat och borgerlig politiker protestera mot Vänsterpartiets inställning till företagare och företagsamhet, denna misstänksamhet mot företag och mot vinstintressen, som ju faktiskt är en förutsättning för att man ska kunna driva företag. Jag har läst reservation nr 1, som Vänsterpartiet har yrkat bifall till, med relativt stort intresse. Den rör egentligen inte Sverige så mycket. Det har ju skett ett stort arbete i Sverige just mot kapitalflykt, och där har alliansregeringen som sagt varit väldigt framgångsrik. Det här rör ju inte Sverige, så jag är lite tveksam och frågande till att Vänsterpartiet så starkt driver sådana frågor. Ord som förekommer ofta, både i det muntliga framförandet och i reservationen, är "länder i syd". Jag undrar vad ni menar med länder i syd.
Herr ålderspresident! Skatteutskottet behandlar ju även frågor som är av internationell karaktär. Det är just därför som den här motionen är behandlad i skatteutskottet och ligger i det här betänkandet. Vi har en politik både inom Sverige och internationellt, och det ska vi ha. När det gäller detta med vinstintressen behöver man som företagare få företaget att gå runt och har rätt att få en vinst. Men det som är problemet är när girigheten tar över, när det går ut över vår miljö, våra barn, vår vård, våra äldre och fattiga länder i syd. Fattiga länder i syd är ett begrepp som många använder, bland annat inom Sida. Tidigare sa man utvecklingsländer, men begreppet har diskuterats eftersom man menar att det inte är säkert att vi har kommit längre i utvecklingen än de på vissa områden. Vi kanske kan göra ett visst utbyte med dem, för de kanske har kommit längre kulturellt och har väldigt mycket erfarenheter som vi inte har. Det är i jämlikhetssträvan som man i stället använder begreppet länder i syd.
Herr ålderspresident! Det gör det inte mindre besynnerligt att man använder begreppet länder i syd. Frågan är: Jämfört med vem? Det är ju ett relativt begrepp. Om vi sitter häruppe i Sverige och talar om länder i syd är det kanske inte helt tydligt vilka länder vi menar. Sedan kan jag inte låta bli att ta upp detta att girigheten tar över. Det är en väldigt tråkig bild av företag och företagare som Vänsterpartiet har här. I Östersund har man byggt två identiska äldreboenden. Det ena drivs av ett privat företag och det andra av kommunen. Det har visat sig att det som drivs av det privata företaget har högre kvalitet, bättre resultat, nöjdare personal och extremt mycket lägre kostnader - detta trots att det drivs av aktörer med vinstintressen. Den debatten kommer säkert i ett annat forum, och den ser vi fram emot, eftersom våra synpunkter här skiljer sig åt rejält. Men dessa frågor lyfts nu upp av Vänsterpartiet som misstänkliggör företag och företagande. Det är allvarligt eftersom det är i företagen som jobben skapas, och det är genom jobben och fler arbetade timmar som vi får skatteintäkter, vilket gynnar välfärden. Att arbeta emot företagande och företagare är otroligt destruktivt för landet.
Herr ålderspresident! Vänsterpartiet arbetar definitivt inte emot företagare. Vi vill till exempel gärna gynna små företagare. Hela EU:s system har gått ut på att öka tillväxt, avreglera och så vidare. Det är ganska upprörande att ett företag med 200 anställda kallas småföretag inom EU. Ett mellanstort företag är alltså större och ett storföretag i sin tur ännu större. Det förklarar vem man har ritat kartan för, och det är problemet. Det har drabbat de fattiga och de mest utsatta att vi ganska länge har haft denna politik. Avregleringen har gjort att vi har en finanskris. Vi har en stor klimatkris på grund av giriga oljeintressen som lobbar mot klimatförhandlingar och så vidare. Det finns därför ett starkt behov av en återreglering. Den avreglering som skett de senaste åren är det många inom OECD som ifrågasätter. Till och med inom IMF förekommer det nya tankar. Jag menar att pendeln har svängt för långt åt ena hållet. Vi ska absolut inte motarbeta företag. Tvärtom ska vi gynna företag. Men vi ska gynna företag som är bra och som bygger upp landet, inte företag som bryter ned för att de sätter girighet före samhällsbyggande.

Herr ålderspresident! Det händer ofta att jag får frågan varför jag talar så mycket om företagens villkor. Jag ger alltid samma svar: Jag fokuserar på företagarna för att skapa möjligheter för andra att tala om skolan, om välfärden och om miljön, för det är bara genom att företagsamma människor startar företag, anställer och skapar nya skatteintäkter som vi har något att fördela här i kammaren. Det är via företagen som våra gemensamma resurser skapas. Den svenska ekonomin mår bra av och är beroende av fler och växande företag. Herr ålderspresident! Landets småföretag skapar fyra av fem nya jobb, i Jämtland nio av tio. Allra tydligast är det i småorter och på landsbygd, med andra ord i Landsortssverige, där utvecklingen helt och hållet avgörs av småföretagens möjligheter att verka och växa. Det är det som skapar en levande landsbygd. En av våra stora utmaningar är att förmå fler människor att starta företag. För att bedriva seriös näringsverksamhet behöver man en F-skattsedel. Därför är det angeläget att trösklarna inte är för höga. Det får inte sättas onödiga byråkratiska hinder för att starta företag. Skatteverket har jobbat för att förenkla ansökningsförfarandet och har därmed underlättat för nya företagare. Samtidigt finns det tydliga riktlinjer för under vilka förutsättningar en F-skattsedel ska godkännas. Inom allianspartierna är vi förvånade över att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ställa högre krav för att få F-skattsedel. Det motverkar nyföretagandet, det minskar jobben och tillväxten och det är skadligt för Sverige. Allianspartierna anser att skattereglerna ska uppmuntra långsiktigt företagande i Sverige. Skatter och avgifter ska ligga på en rimlig nivå. Samtidigt ska företag som verkar i Sverige göra rätt för sig. Herr ålderspresident! Flera av allianspartiernas talare har lyft upp frågan om företrädaransvaret. Det är en viktig fråga som min företrädare i skatteutskottet, Karin Nilsson, jobbade med i flera år. Skattesystemet ska bidra till ett gott företagsklimat med rimliga villkor. Det är därför positivt att en majoritet har funnit anledning att se över reglerna och förordar att en utredning tillsätts. Den stora politiska utmaningen är inte viljan att satsa på välfärden, utan det är förmågan att generera de resurser som krävs. Det var Centerpartiets och Alliansens utgångspunkt under regeringstiden, och den inriktningen fortsätter vi målmedvetet och konsekvent med.